Herr talman! Jag har ställt en interpellation till finansministern om huruvida han över huvud taget tänker vidta några åtgärder för att rädda skattekontoret i Ljusdals kommun eller inte. Skattekontoret är en av de allra viktigaste offentliga verksamheterna i min hemkommun Ljusdal - ja, kanske den allra viktigaste. Givetvis vill jag tacka för svaret, men jag är inte nöjd med det. Svaret handlar mest om vilka åtgärder finansministern inte avser att vidta. Jag skulle vilja börja med en kort presentation av min hemkommun - detta för att man ska förstå förutsättningarna. Kommunen är 56 kvadratmil stor och har lite drygt 19 000 invånare. Kommunen har en befolkningsstruktur med många äldre och många äldre äldre. Hos oss finns det 1 100 småföretag och fåmansföretag. Man är mycket beroende av att den offentliga servicen fungerar väl. Att Ljusdals kommun är en inlandskommun mitt i Sverige är också värt att nämnas i sammanhanget. Nu har skattemyndigheten fattat beslut om att det så viktiga skattekontoret i Ljusdal i det närmaste ska utplånas. Det är mycket olyckligt för vår kommun, för invånarna och för företagsamheten där, skulle jag vilja säga. För några veckor sedan träffade jag Nisse och Karin. Hela sitt liv har de bott i en grannby till min by hemma i Ljusdal och är sedan ett antal år pensionärer. Nu har de bestämt sig för att sälja sin skogsfastighet. De har alltid varit väldigt måna om att göra rätt för sig, naturligtvis också i den här frågan. Det gäller då hur det ska beskattas i samband med en försäljning av den fastighet de har. Samtidigt vill de naturligtvis kunna sätta in en slant från försäljningen på banken dels för att kunna känna en trygghet, dels för att ha något till barn och barnbarn och så i framtiden. Skogsfastigheten är Nisses och Karins livsverk. Efter att ha haft en personlig kontakt med skattekontoret, alltså efter att på plats ha träffat personalen på skattekontoret - en väldigt tillmötesgående personal, skulle jag vilja säga - var Nisse och Karin helt överväldigade över hur de hade blivit bemötta och över den goda personliga information de fick om vad som gällde, hur de kunde gå till väga och så vidare. Nisse och Karin sade ordagrant till mig: Nu, du Bäckman, får du åka ned till Stockholm och tala om för Anders Borg - de hade tagit reda på vem som är ansvarig för de här frågorna - säga till ministern, att vi behöver ha kvar vårt skattekontor här i Ljusdal. Vårt serviceinriktade och kompetenta skattekontor måste vi ha kvar här. Det är en viktig förutsättning för Ljusdal och för att bygden ska överleva. De som bor och verkar i Ljusdals kommun har rätt till samma offentliga service som man har på andra ställen i Sverige. Det sade Nisse och Karin till mig. Givetvis delar jag den uppfattningen. Självfallet lovade jag att jag skulle göra vad jag kunde för att försöka påverka ministern. Mötet med Nisse och Karin väckte ett intresse hos mig. Det blev helt omöjligt att låta bli att träffa småföretagare i kommunen för att höra hur de såg på detta. Många småföretagare hemma i Ljusdal börjar komma upp i åren. De funderar för fullt på hur det ska gå för deras företag. Kommer någon att ta över företagen? Vilka skatteregler gäller och så vidare? Alla som jag pratat med tycker att den personliga kontakten med skattekontoret ger, och har gett, dem väldigt mycket. På ett smidigt och personligt sätt har de fått möjlighet att träffa kompetenta tjänstemän för att skaffa sig kunskaper om de förutsättningar som de frågat efter. Alla som jag pratat med har dessutom uttryckligen sagt att tillgängligheten till det lokala skattekontoret är en viktig förutsättning för att kunna verka som företagare i Norrlands inland. Det är av största vikt för att företag ska kunna etablera sig på orter i Norrlands inland. Min fråga till minister Anders Borg som ansvarig för skattemyndigheten är således given: Vilka åtgärder är ministern intresserad av att vidta för att skattekontoret i Ljusdal ska få fortsätta att existera?
Herr talman! Vi har i dag samma förvaltningspolitik som vi hade i går, som vi hade för två år sedan, som vi hade för tre år sedan och som har rått i Sverige under många år. Den har sin grundläggande utgångspunkt i att myndigheterna sköter sin egen verksamhet. De organiserar och de placerar sin verksamhet så att man får ut största möjliga effekt av de skattepengar vi har. Jag är övertygad om att den förändring som nu sker inom skatteförvaltningen är nödvändig. Det är ett steg i rätt riktning. Vi får en bättre service till lägre kostnader. Jag ska också villigt erkänna att jag är övertygad om att en socialdemokratisk finansminister hade hanterat frågan på exakt samma sätt. Det skulle ha varit exakt samma diskussion från exakt samma utgångspunkter, för Skatteverket bör kunna organisera sin verksamhet så att vi får en bra service till medborgarna. Den förändring som vi nu talar om handlar om att förbättra servicen för landet som helhet, till lägre kostnader. Därför ska Skatteverket driva verksamheten på det sätt som de har avsett att göra.
Herr talman! Jag tror att människor i min hemkommun kommer att uppleva det som en smula märkligt att ansvarig minister inte kan påverka i en så viktig fråga som den om hur skattemyndighetens verksamhet ska organiseras. Vidare blir jag väldigt förvånad över den likgiltighet och den brist på engagemang som finansministern genom sitt svar på min interpellation visar prov på. När jag kom in i riksdagen fascinerades jag av att så många människor trodde att det var lätt att ändra på saker och ting som gällde den kommun man kom från. Samtidigt är det väldigt stimulerande att min hemkommuns invånare tror att om man på ett bra sätt beskriver ett problem tas det på allvar. Man försöker lösa problemet på bästa sätt. Väldigt överraskad blev jag dock när det visade sig att aktiva borgerliga politiker i min hemkommun är de som brummar mest. De kräver att jag som kommer från Ljusdals kommun åker ned till Stockholm och frågar varför deras partikamrater här i Stockholm fullständigt struntar i förutsättningarna. Man får lätt en känsla av att den ena handen, det vill säga lokala borgerliga politiker, inte har en aning om vad den andra handen, deras egen regering, gör. Det gäller speciellt frågor om till exempel de kraftiga förändringar som regeringen genomför när det gäller statlig, offentlig, service. Det har funnits kritik hemma där man har sagt att generaldirektören inte har rätt fakta. Det är uppenbart fel att göra på det här viset. Nu får det vara slut på flummet. Ljusdal har ett dåligt stöd från staten. Det här är uttalanden i tidningar från lokala borgerliga politiker. Jag skulle vilja veta: Är finansministern över huvud taget insatt i vad det får för konsekvenser för en inlandskommun som Ljusdal när skattekontoret utplånas?
Herr talman! Jag tror att Roland Bäckman är helt medveten om att vi inte har haft någon förändring av förvaltningspolitiken i Sverige från dagen före valet till dagen efter valet. Vi har en grundläggande utgångspunkt för svensk förvaltningspolitik, och den är att vi i riksdag och regering anslår medel, och sedan ansvarar verken och myndigheterna för att utforma verksamheten. Varför har vi valt den ordningen? Jo, därför att vi behöver ha en betydande offentlig sektor. Det är viktigt för svensk ekonomis funktionssätt. Om vi ska låta betydande offentliga medel administreras inom ramen för myndigheter måste vi också se till att det sker med någorlunda god ekonomisk effektivitet så att vi inte betalar för mycket skattepengar för den service vi efterfrågar. Hur har vi löst det? Jo, det har vi löst i Sverige genom att inte ha ett planekonomiskt system där riksdag och regering i detalj reglerar i vilken kommun, med vilka öppettider och med hur många anställda som statliga myndigheter bedriver sin verksamhet. Vi delegerar det till myndigheterna, och det är en modell som har fungerat väl. Jag ska gärna ge Roland Bäckman och svensk socialdemokrati en eloge för att svensk offentlig förvaltning, jämfört med praktiskt taget alla andra länder, är effektiv och välfungerande. Det beror på att vi har den här modellen för förvaltningspolitik. Sedan förstår jag att man som riksdagsman som företräder det lokala har som sitt uppdrag att företräda Ljusdal eller någon annan kommun i Sverige. Men det ändrar inte den grundläggande rollfördelningen mellan en riksdagsman och en finansminister. Finansministerns uppgift är att försvara verkets roll, och verkets roll är att organisera verksamheten så att den är så effektiv som möjligt. Jag kan inte svara i fråga om Ljusdal om jag inte också svarar om Norrköping, Katrineholm, Västervik och alla andra svenska kommuner. Då tar jag på mig ansvaret att organisera Skatteverket, och då har vi avskaffat den svenska förvaltningspolitiska modellen att myndigheter och verk får sina anslag, får tydliga mål och att vi följer upp verksamheten utifrån det. Det är min utgångspunkt, precis som det var min företrädares och kommer att vara min efterträdares utgångspunkt, att vi ska ha en sådan förvaltningspolitik i Sverige. Det är den grundläggande utgångspunkten. Sedan är det Skatteverkets uppgift att organisera sin verksamhet.
Herr talman! Jag skulle vilja på stående fot bjuda in finansministern till besök i Ljusdal för att finansministern ska förstå förutsättningarna i en kommun som ser ut som vår med väldigt stora avstånd och så vidare. Det tror jag skulle vara ett nyttigt besök. Jag tycker att finansministern lite grann ska intressera sig för också landsbygdens förutsättningar, inte bara för storstäderna där de flesta väljare finns. Jag vet att det bland personalen på skattekontoret både i Ljusdal och på andra ställen finns många goda idéer om hur man skulle kunna samlokalisera vissa funktioner men ändå behålla vissa delar av verksamheten, förslag som gör att viss kompetens blir kvar också på de mindre orterna. Jag tycker att hela Sverige ska få en chans att överleva, och då krävs det ett alldeles särskilt engagemang från regeringen, inte minst från finansministerns sida. För min del tror jag att om skattekontoret i Ljusdal skulle få en möjlighet att nischa in sig mot ett speciellt område skulle det ganska omgående visa sig vilket värde det är att ha denna form av verksamhet i en liten kommun. Personalen är ofta extremt lojal och kompetent. Man slutar sällan när man fått ett sådant här jobb. I Ljusdal har man gjort mycket arbete åt Stockholmskommuner i skattefrågor. Jag hade en förväntning när jag gick hit att finansministern efter den här interpellationsdebatten tittar in i tv-kameran och talar om för Ljusdalsborna att frågan om skattemyndighetens överlevnad måste diskuteras en gång till och att det då är viktigt att ta till vara personalens idéer och att deras funderingar över hur man ska kunna lösa saker lyfts fram.
Herr talman! Jag bor själv på landsbygden, i glesbygden. Jag vet att vi har samma höga skattesatser som andra delar av landet. Men vi har inte skolor, vi har inte vårdcentraler, vi har oftast inte den offentliga service man har på stora orter. Det är den verklighet man lever i när man lever i glesbygden och på landsbygden. Vi har inte samma starka näringsliv som man har i storstadsregionerna. Det hoppas vi kunna förändra genom en politik som gör att människor också i glesbygden får möjligheter att arbeta och försörja sig. Men det är inte riktigt det som den här diskussionen handlar om. Det finns inte ett socialdemokratiskt yrkande på att vi ska ändra förvaltningspolitik i Sverige. Det finns inte ett socialdemokratiskt yrkande som säger att finansministern ska överta ansvaret för att organisera tullen, Skatteverket eller någon annan myndighet, utan den grundläggande förvaltningspolitiken är vi eniga om. Det betyder att det är Skatteverket som sköter organiseringen av sin verksamhet. Det hade gällt med en socialdemokratisk finansminister, och det gäller med en moderat finansminister. Jag tror att Roland Bäckman och jag är fullt medvetna om att det är på det här sättet. Man kan naturligtvis beklaga när människor upplever oro och bekymmer i sin bygd. Den typen av känslor har vi alltid när det sker betydande förändringar. Det har man i min hembygd där det nu sker nedläggningar av skolor. Men det förändrar inte förhållandet att svensk förvaltningspolitik är och förblir byggd på utgångspunkten att myndigheterna själva organiserar sin verksamhet.